Herr talman! Jag vill först kommentera det beslut som vi morgon skall fatta beträffande Råneälven, vilken kommer att föras in i naturresurslagen som en för framtiden skyddad älv. Från början var vi i vpk ensamma när det gäller den politiska ståndpunkten i detta sammanhang. Vi har nu fått stöd, och det gör att vi kan hoppas på morgondagens votering. Vi hoppas alltså att man då fattar ett beslut som innebär att Råneälven sparas. Dessutom vill jag kommentera den motion som Bruno Poromaa och hans medmotionär har väckt. I motionen tas frågan om Laisvallgruvans framtid upp. Jag vill understryka att Laisvallgruvan är viktig för sysselsättningen i Arjeplogs kommun. Jag vill också understryka att det naturligtvis är med en viss bävan som vi tänker på den dag då gruvan i Arjeplogs kommun läggs ned. Men om man nu menat allvar med sin motion, varför har man då inte framställt ett särskilt yrkande i debatten? Är det här ett exempel på de taktikmotioner som ofta väcks här i riksdagen? Man yrkar alltså inte bifall till motionerna och än mindre begär man votering. När det gäller Laisälven och Vindelälven har beslut fattats om undantagande från vattenkraftsutbyggnad. Det skedde genom ett regeringsbeslut under naturvårdsåret. Det regeringsbeslutet fattades av den regering som leddes av Olof Palme. När beslutet om undantagande fattades menade man naturligtvis att älven var skyddsvärd. Men en överledning av vattnet får många konsekvenser i miljöhänseende. Man kan nämna de sedimenterade lagren från gruvavfallet i Tålmakdammen, som skulle spolas nedåt med Skellefteälven. Man kan också nämna den torrläggning av vattnet mellan Storlaisans och Dellekjokkens mynningar som skulle bli följden. Det finns en rad olika naturvårdsaspekter när det gäller vad som skulle hända om man ledde över Laisälven till Skellefteälven. Det är klart att det är viktigt att gruvdriften kan pågå så länge som möjligt. Men när det gäller gruvdriften i Laisvall kommer ju blyet ändå att ta slut. Det behövs alltså helt andra åtgärder — och varför det? Om man nu varit så intresserad av arjeplogsbornas framtid, varför har man då ständigt gått emot en produktionsavgift på den äldre vattenkraften som skulle ha kunnat användas till att bygga upp nya produktiva anläggningar — samhälleligt ägda, kooperativt ägda eller arbetarägda? Varför har man inte stött tanken på Lavergruvan som försöksgruva för bioteknik? Varför beviljar man inte de miljoner som behövs för ett genomförande av Mittnordenprojektet? En rad väldigt nödvändiga åtgärder kan alltså vidtas när det gäller svensk gruvbrytning. Jag vill avrunda mitt inlägg här med att ännu en gång betona att Laisvallgruvan naturligtvis är viktig som arbetsplats för Arjeplogs kommuns befolkning. Men när man fattar ett beslut om att lägga ner verksamheten vid gruvan, måste man naturligtvis — och det gäller såväl aktiva i partierna som människor över huvud taget som menar att en planmässigt utbyggd samhällelig ekonomi vilar på många människors arbete — satsa statliga miljoner i en sådan utsträckning att en ny näringsstruktur kan byggas upp inom Arjeplogs kommun. I fråga om det arbetet kan säkert jag, Bruno Poromaa och Leif Marklund samarbeta. Däremot tycker jag, som sagt, att det är hyckleri att väcka motioner, som man inte yrkar bifall till men som man sedan gör ett fasligt väsen av.
Herr talman! Med anledning av det som Paul Lestander säger i sitt inlägg här om min motion kan jag konstatera att Paul Lestander icke har uppfattat innehållit vare sig i motionen eller i anförandet. I mitt anförande och i motionen anges klart att det icke är fråga om en total överledning av Laisälvens vatten, utan det är fråga om en överledning av en del av vattnet. Jag hoppas att Paul Lestander läser motionen efter den här debatten. Då kan han själv konstatera att han inte har uppfattat vad som står i motionen. Konsekvenserna för Arjeplogs kommun kommer, som jag sade i mitt inlägg, att bli katastrofala. Så gott som hela kommunen står och faller med gruvdriften. Kommunen kunde ha fått ett litet rådrum, på 10-15 år, och därigenom bevarat minst 3 000-4 000 årsarbetstillfällen. Arjeplogs kommun, som också är Paul Lestanders hemkommun, är hårt drabbad. Jag är ytterst förvånad över att Paul Lestander utan villkor är beredd att släppa så många sysselsättningstillfällen.
Herr talman! Det är bara att konstatera att jag är i gott sällskap med Bruno Poromaa. Han har inte yrkat bifall till sin egen motion — han har yrkat bifall till bostadsutskottets förslag. Jag har inte påstått att det är fråga om en total överledning av Laisälven. Även med de planer som har bekantgjorts av Bolidenbolaget skulle det bli en överledning av ganska betydande omfattning. Bolaget har aldrig presenterat någon officiell, färdig plan med exakta uppgifter om vattenföringar, dämpningsnivåer eller vattenbesparingar, och därför kan jag inte säga hur total överledningen blir. Däremot var det meningen att fåran mellan Storlaisans mynning och Dellikjokkens inflöde i Laisälven i huvudsak skulle torrläggas. Det är alltså ostridigt att Bruno Poromaa har väckt en motion med vissa yrkanden. Bruno Poromaa följer dock inte upp motionen här i kammaren med att lägga fram något särskilt yrkande.

Herr talman! Paul Lestander efterlyser en förklaring till att jag inte har yrkat bifall till min motion. Det finns ingen som helst anledning att yrka bifall till en motion som har avstyrkts av ett enigt utskott. Jag må då säga att utskottet inte har prövat frågan seriöst. Utskottet kunde gott ha granskat konsekvenserna litet närmare, men man har alltså avvisat motionen med fyra rader. Paul Lestander säger att Boliden inte officiellt har presenterat något konkret förslag. Med det ställningstagande som tidigare har gjorts i fråga om Vindelälven och det ställningstagande som riksdagen nu kommer att göra, blir det säkerligen inte heller nu någon officiell presentation av detta projekt, och det är beklagligt. Jag hade helst sett att bostadsutskottet hade gjort en positiv skrivning, som möjliggjorde en seriös prövning av förslaget. Om det sedan hade visat sig att det skulle komma att medföra de negativa konsekvenser som Paul Lestander har farhågor för kunde projektet ha slopats.
Herr talman! Det är riktigt att ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, men beslutet fattar ändå riksdagen, inte utskottet. Jag konstaterar bara att Bruno Poromaa inte har följt upp motionen med ett yrkande i kammaren om bifall till motionen.
Herr talman! Enligt folkpartiets mening bör varje trossamfund stå fritt från staten. Folkpartiet har därför under alla år varit pådrivande i religionsfrihetsfrågor. Partiet medverkade aktivt vid tillkomsten av religionsfrihetslagen 1951 och utredningarna 1958 och 1968 angående stat-kyrka-frågan, likaså vid beslutet om de fortsatta samtalen mellan staten och kyrkan under mitten av 1970-talet. Dessa samtal resulterade i ett förslag till nya relationer mellan staten och svenska kyrkan. Förslaget presenterades för 1979 års allmänna kyrkomöte av den dåvarande folkpartiregeringen. Kyrkomötet avvisade emellertid det för svenska kyrkan generösa förslaget till uppgörelse. Därmed stod det klart att det inte under de närmaste åren skulle vara möjligt att få till stånd det principbeslut om kyrkans frigörande från staten som alla partier till dess hade sett som en förutsättning för att riksdagen skulle besluta om de inomkyrkliga reformer svenska kyrkan så länge strävat efter. Det fanns en allvarlig risk för att hela frågan om ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan för lång tid skulle föras åt sidan. Detta hade varit djupt beklagligt med hänsyn både till frågans stora principiella vikt och till svenska kyrkans arbetsmöjligheter. I det läget valde folkpartiet att arbeta för en frigörelse för svenska kyrkan från den statliga beslutsapparaten genom successiva reformer. Utredningarna om samvetsklausulens avskaffande, om huvudmannaskapet för begravningsväsendet, om folkbokföringens organisation och om grunderna för den kyrkliga lagstiftningen tillsattes. Dessa utredningar har nu slutförts. Syftet med de beslut riksdagen sedan 1979 fattat om svenska kyrkans förhållanden till staten har, som man kan utläsa av propositioner och utskottsbetänkanden, varit att öka svenska kyrkans frihet och allmänt förbättra dess möjligheter att fungera i samhället. Den uttalade avsikten har också varit att inte genom de fattade besluten föregripa ett ställningstagande i principfrågan. Jag skall ge några exempel på detta. I direktiven till 1982 års kyrkokommitté framhöll dåvarande folkpartiregeringen genom statsrådet Bertil Hansson bl.a.: ”Oavsett hur den principiella frågan om förhållandet mellan staten och Svenska kyrkan kan komma att lösas finns det enligt min mening skäl att pröva i vad mån det behövs särskilda grundlagsregler om Svenska kyrkan. Jag anser att det är önskvärt att så långt som möjligt undvika särregler om kyrkan. Det är dessutom inte tillfredsställande att man lång tid efter grundlagsreformen har övergångsbestämmelser som i fråga om lagstiftningsmakten innebär att de nya principerna inte slår igenom fullt ut. Samtidigt som det alltså finns ett behov av förändringar bör inte de principiella ställningstagandena i stat-kyrka-frågan föregripas.” I kyrkomöteskommitténs utredning sägs bl.a. följande: ”Vidare har angetts att oaktat behov av förändringar föreligger bör de principiella ställningstagandena i stat-kyrka-frågan dock inte föregripas. Med utgångspunkt från denna senare princip har kommittén trots ledamöternas olika åsikter i frågan om de framtida relationerna mellan staten och kyrkan kunnat enas om att lämna ett principförslag rörande den framtida normgivningen på kyrkans område.” Kommitténs förslag ledde efter långvariga förhandlingar mellan riksdagspartierna till en proposition. Dåvarande statsrådet Karl Boo anförde i samband med uppgörelsen mellan riksdagsgrupperna bl.a. följande i denna fråga i en presskommuniké den 4 mars 1982: ”Utredningsarbetet i stat-kyrka-frågan har varit inriktat på att nå en samlande lösning av hela komplexet stat-kyrka. Det har emellertid visat sig att en sådan lösning inte har varit möjlig att uppnå. Det är därför angeläget att man utan att föregripa den principiella frågan om förhållandet mellan staten och kyrkan inriktar sig på att ta upp sådana frågor rörande vilka ett reformbehov gör sig särskilt starkt gällande.” Även den nuvarande regeringen har framfört motsvarande åsikter. Statsrådet Bo Holmberg anförde i en kommuniké den 3 december 1982 följande: ”Det finns de som beskrivit kyrkomötesreformen som en permanentning av statskyrkosystemet. Den uppfattningen delar jag inte. Vad som hänt är att vi — efter de många turerna i stat-kyrka-frågan — inom ramen för ett bevarat samband mellan stat och kyrka sökt oss fram till arbetsformer som skall ge kyrkan en större frihet. Det finns de som anser att vi därmed gått så långt som man bör gå. Andra menar att reformen får ses som ett första och viktigt steg mot en skilsmässa under vänskapliga former mellan stat och kyrka.” De fattade besluten innebär således reformer som till sin natur har kunnat accepteras både av dem som inte önskar att man nu skall gå längre i ett reformarbete som successivt leder till kyrkans frigörande från staten och av dem som ser reformerna som första led i en utvecklingskedja mot en sådan frigörelse. Den uttalade målsättningen från statens sida för det hittills genomförda reformarbetet, att detta inte har föregripit kommande beslut om nya relationer mellan stat och kyrka, har emellertid också ifrågasatts. Det finns de som som anser att lagstiftningsändringarna, framför allt genom att riksdagen nu har ensam bestämmanderätt också i vissa frågor där kyrkomötet tidigare hade vetomöjlighet, i realiteten innebär att svenska kyrkan kraftigare har bundits vid staten. Men det finns också de som, exempelvis i samband med avslagsyrkande på reformen vid 1982 års kyrkomöte, redovisat att de har inställningen att reformen stärker svenska kyrkans ställning som ett trossamfund bland andra och som, genom de kraftigt minskade möjligheter som kyrkomötet får att motsäga sig ett upplösande av banden mellan stat och kyrka, ser reformen som ett stort steg mot ett förverkligande av en från staten fri kyrka. Utifrån den principsyn som folkpartiet företräder är det angeläget att både staten och svenska kyrkan gör klart vilken avsikt man har med svenska kyrkans relationer till staten för framtiden. Det är inte troligt att ett fortsatt reformarbete för att frigöra kyrkan från den statliga beslutsapparaten kan ske inom förtecken ”att inte föregripa” ett definitivt ställningstagande. Från folkpartiets sida är det därför angeläget att nu precisera vilka reformer som återstår innan detta mål är nått och i vilken utsträckning etappmålen kan åstadkommas inom ramen för den hittillsvarande breda uppslutningen kring reformerna. I de delar denna breda enighet ännu inte föreligger blir det angeläget att föra en öppen debatt och ge en omfattande information kring frågorna hur den eftersträvade friheten för kyrkan från den statliga beslutsapparaten skall kunna nås, utan att svenska kyrkans karaktär som öppen folkkyrka ändras. Den religiösa situationen i vårt land har under senare år på ett markant sätt förändrats. Sedan länge tillhör en betydande del av vårt lands invånare något av de frikyrkliga samfunden. Genom de senaste årtiondenas invandring har därutöver kyrkor med fast kyrkostruktur och folkkyrkotradition, som ställer bestämda krav på respekt från det nya värdlandets sida, kommit att bli representerade i Sverige i en tidigare oanad omfattning. Svenska kyrkans lagfästa ställning innebär i denna nya situation i ännu högre grad än vad som hittills varit fallet en orimlighet. Skall vi som nation leva upp till våra ideal i fråga om praktiskt fungerande religionsfrihet för samtliga invånare i landet, ställer också den livsåskådningsmässiga mångfalden krav på att svenska kyrkans ställning förändras. Under den allra senaste tiden har en dom i kammarrätten understrukit det omöjliga i svenska kyrkans nuvarande situation. Bakgrunden är att en inom svenska kyrkan prästvigd man låtit vuxendöpa sig och börjat tjänstgöra som pastor i en pingstförsamling. Domkapitlet har velat skilja mannen från prästämbetet, men kammarrätten har avvisat denna dom. Kammarrättens dom kan inte överklagas av domkapitlet som underordnad instans. Denna fråga, som ytterst gäller trossamfundets lära, visar ytterligare på behovet av att ge svenska kyrkan en gentemot statliga myndigheter fri ställning. Svenska kyrkan har manifesterats i former som växlat efter varierande historiska situationer. I dagens pluralistiska samhälle menar många inom svenska kyrkan att samfundet bäst uttrycker vad Kristi kyrka är genom att stå fri gentemot statsmakten. Det bör enligt vår mening bli tydligare för alla att svenska kyrkan är något annat än en samhällsfunktion eller en offentlig myndighet. Svenska kyrkan måste själv finna den form i vilken samfundet bäst anser sig kunna fullgöra sin uppgift. Allt fler aktiva inom svenska kyrkan menar att kyrkan måste bli fri från statligt inflytande för att bättre hjälpa människor att tolka de stora livsfrågorna, uttrycka sin tro och gestalta sina liv som kristna. Av omtanke om svenska kyrkans möjlighet att fylla denna funktion vill vi uttala som vår mening att oavsett hur det fortsatta reformarbetet genomförs skall svenska kyrkan garanteras goda möjligheter att också fortsättningsvis fungera som en öppen folkkyrka och kunna bedriva sin verksamhet över hela landet. Genomförandet av reformen bör därför ske i den takt och på sådant sätt att svenska kyrkans egen åsikt om övergången respekteras. Utöver de förändringar av relationen mellan stat och kyrka som redan beslutats krävs ytterligare ett antal delreformer för att slutmålet skall nås. Låt mig här nämna några sådana delreformer. Svenska kyrkan bör själv få bestämma över sin organisation. Det betyder att kyrkan själv får bestämma huruvida de författningar som nu styr kyrkans yttre och inre former skall bli bestående i form av inomkyrkliga beslut eller ersättas av andra bestämmelser. När det gäller svenska kyrkans organisation på lokaloch stiftsplan har 1982 års kyrkokommitté lagt förslag som accepterades av 1985 års kyrkomöte. Dessa förslag har vårt principiella stöd. När reformen om svenska kyrkan som en fristående kyrka i sin helhet genomförs måste givetvis kvarstående statligt inflytande på dessa nivåer avskaffas. Svenska kyrkan bör som trossamfund få fri och självständig befogenhet att tillsätta biskopar, domprostar och övriga prästtjänster som i dag tillsätts av staten. Folkbokföringen bör överföras till statligt organ. Regeringen bör snarast lägga fram förslag om detta, sedan statskontoret nu visat att det kan ske utan ökade kostnader. När det gäller begravningsväsendet bör den allmänna principen vara att — om svenska kyrkan så önskar — staten kan överlåta på svenska kyrkan att i sin lokala organisation ombesörja denna uppgift mot statlig ersättning. Den kyrkliga egendomen bör förbli svenska kyrkans egendom. Målet bör vara att åstadkomma en lösning som tryggar egendomens bestånd för avsett ändamål, slår vakt om kulturhistoriska värden och medger att den kyrkliga finansförmögenheten utnyttjas rationellt. Kyrkofondens statliga styrelse bör avskaffas och dess medel disponeras efter beslut inom svenska kyrkan. Det avgörande steget blir frågan om att ersätta de kyrkokommunala organens beskattningsrätt med ett system för uppbörd av kyrkoavgift som kan förenas med kyrkans ställning som ett från staten fristående trossamfund. Det bör ligga i svenska kyrkans eget intresse att snarast ta ställning till på vilket sätt och i vilken takt som kyrkan skall ta ett eget ansvar för sin ekonomiska situation. Nya samtal måste föras mellan staten och svenska kyrkan om hur denna ekonomiska frihet skall nås. Utgångspunkten måste vara att svenska kyrkan garanteras en säker ekonomi. Staten bör kunna ge ett särskilt ekonomiskt stöd till svenska kyrkan. I stället för de under de senaste åren borttagna bidragen till kyrkofonden bör trossamfundet svenska kyrkan kunna få bidrag av staten till underhåll av kulturellt viktiga kyrkobyggnader. Speciellt bör studeras olika former för kyrkans avgiftsuppbörd under = Prot. 1986/87:36 medverkan av det statliga skattesystemet och hur ett sådant statligt stöd 26 november 1986 tillämpas i andra länder. En sådan uppbördshjälp bör också erbjudas andra = Tmoorodmore trossamfund i Sverige som önskar sådan hjälp från statens sida. Folkpartiet föreslog i en stor partimotion i januari i år att staten skall inbjuda svenska kyrkan till en gemensam utredning av frågan hur svenska kyrkan skall få en gentemot staten fri ställning. I denna utredning bör speciellt förhållandena i Finland och Västtyskland granskas. I Finland har man en evangelisk-luthersk kyrka som är fristående från staten på ett helt annat sätt än svenska kyrkan. Detta samfund har i lag garanterad rätt att få statens hjälp med uppbörden av sina avgifter. Motsvarande gäller också den ortodoxa kyrkan i Finland. Den finländska modellen borde vara både möjlig och acceptabel också i Sverige. Kyrkomötet har beslutat om en utredning om medlemskapskriterierna för svenska kyrkan. Vi ser med stort intresse fram emot ställningstaganden inom svenska kyrkan till denna utredning. Det finns ett stigande intresse inom svenska kyrkan för att nu gå vidare med fortsatta delreformer med sikte på att nå en från den statliga beslutsapparaten fri kyrka. Även personer som deltog vid det avvisande beslutet år 1979 har numera offentligt sagt sig stödja linjen om successiva reformer för att nå målet en fri kyrka. Enligt folkpartiets mening måste nu riksdagen ta sin del i ansvaret för att den utveckling mot en från statliga beslut fri kyrka som pågått sedan år 1982 inte avstannar utan fortsätter. Vi menar att detta bäst kan ske genom att regeringen tar initiativ till överläggningar mellan staten och svenska kyrkan i syfte att ge svenska kyrkan en gentemot staten fri ställning. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation. Konstitutionsutskottets majoritet har i detta principiellt viktiga ärende bara gett en enda torftig mening som motivering till sitt avslagsyrkande: ”Den översyn av den nya kyrkomötesorganisationen som skall företas bör avvaktas innan några nya åtgärder i stat-kyrka-frågan övervägs.” Det blir därför nödvändigt att fråga utskottets talesman hur utskottet ser på det principiella resonemanget i folkpartiets motion. Att bara skjuta hela frågan framför sig tyder varken på principiell klarhet eller på mod att ta itu med en möjligen känslig, men definitivt viktig angelägenhet.

Herr talman! Rubriken på detta betänkande, Vissa kyrkliga frågor, låter kanske inte speciellt spännande. Genom åren har dock ett flertal motioner av liknande lydelse som de som behandlas i betänkandet åstadkommit debatter och utredningar samt ändringar av kyrkomötets ställning och formerna för den kyrkliga lagstiftningen. Så är t.ex. fallet med folkpartiets motion K602 som tar upp stat-kyrkafrågan och den reservation till vilken Jan-Erik Wikström har yrkat bifall. Det är riktigt som Jan-Erik Wikström sade i sitt anförande och som sägs i motionen att syftet med de stegvisa reformer som har genomförts på kyrkoområdet sedan 1979 har varit — och är, vill jag påstå — att öka svenska kyrkans frihet och allmänt förbättra dess möjligheter att fungera i samhället. Den reformering av kyrkomötets organisation som har vuxit fram har 183 också inneburit en demokratisering av svenska kyrkan — ja, man kan säga en friare kyrka. Men vägen fram till denna förändring har varit lång, och Jan-Erik Wikström har beskrivit den. I olika sammanhang har det socialdemokratiska partiet verkat för friare relationer mellan stat och kyrka. Samtidigt har vårt parti emellertid eftersträvat största möjliga samstämmighet, dels naturligtvis inom partiet, dels också över partigränserna. När den av Alva Myrdal ledda 1968 års beredning om stat och kyrka kom med sitt förslag var det inte möjligt att uppnå den breda politiska enighet som eftersträvades. Några åtgärder kunde därför då inte vidtas. Samma svårighet att uppnå politisk enighet kunde noteras efter de s.k. stat—kyrka-överläggningarna. Kyrkomötet ställde sig också negativt till förslaget. Först vid riksmötet 1981/82 kunde enighet nås efter långa och många överläggningar mellan de i utskottet då representerade partierna. Betydelsefulla ändringar genomfördes beträffande kyrkomötets ställning och den kyrkliga lagstiftningen. Ett enigt utskott framhöll att man därmed inte föregrep några senare ställningstaganden till stat—kyrka-frågan på längre sikt. Utskottet har under senare år vid flera tillfällen sagt att det snart kunde behövas en utvärdering av kyrkomötesreformen. Nu har regeringen beslutat om en sådan översyn. Den skall företas inom civildepartementet, och resultatet skall redovisas före utgången av år 1987. Låt oss avvakta resultatet av den översynen, Jan-Erik Wikström! Den breda enighet som behövs för att skilja kyrkan från staten finns inte i dag. Jag yrkar avslag på reservationen och motion K602. Övriga motioner har utskottet avstyrkt på grund av att man vill avvakta utredningsresultatet. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist påstår att det har väckts motioner med liknande lydelse tidigare. Det är möjligt, men ingen motion har väckts från vår sida som har varit så utförlig och så genomarbetad som denna. Och då skriver utskottet ett torftigare svar än på mycket länge. Vad är då bakgrunden till detta? Jo, man tassar som katten kring het gröt. Man vågar inte ta i sakfrågan. Man säger att man måste uppnå bred enighet. Och vad syftar då motionen till? Att man skall inleda samtal mellan staten och svenska kyrkan! Så långt har det gått med radikalismen inom svensk socialdemokrati att man inte ens vågar inleda samtal med den kyrka som man i sitt partiprogram har lovat att skilja från staten. Det vore önskvärt att konstitutionsutskottets majoritet tog sig samman och något funderade över denna fråga. Och om man funderar kanske det kan leda till några tankar som sätts på pränt.
Herr talman! Låt oss tänka tillbaka till den tid då Jan-Erik Wikström var 26 november 1986 statsråd och anta att han då tillsatte en utredning i en speciell fråga. Under — Tma.bu.llon fån, detta utredningsarbete beslutar riksdagen att göra ett tillkännagivande eller att ta ett initiativ i just den frågan som Jan-Erik Wikström utreder. Jag törs inte tänka på vad Jan-Erik Wikström då skulle ha tänkt och sagt om riksdagens ledamöter.
Herr talman! Det är möjligt att Wivi-Anne Cederqvist inte kan tänka sig detta, men jag kan mycket väl göra det. Det är väl inte så märkvärdigt att man har en planering från regeringens sida och riksdagen har en mening i en principiellt så viktig fråga. Jag vill fråga Wivi-Anne Cederqvist: Vad är det för farligt att inleda samtal mellan staten och svenska kyrkan?
Herr talman! Som jag har sagt tidigare pågår en utredning som kyrkan och kyrkomötet skall ta ställning till. Vi har en demokratisk kyrka, och den har sin frihet. Jag skulle vilja fråga Jan-Erik Wikström: Har Jan-Erik Wikström sett spår av någon opinion för skiljandet av kyrkan från staten? I mitt parti finns för närvarande inte någon sådan opinion.

Herr talman! Under 1960 och 1970-talen hade vi många och långa diskussioner om stat-kyrka-frågan. De mer än 20-åriga diskussionerna gav inget stöd för uppfattningen att kyrkan skulle skiljas från staten. Man fick inte det stödet från vare sig den kyrkliga eller politiska sidan. Folkpartimotionen och det anförande som Jan-Erik Wikström höll är en väl genomarbetad belysning av alla dessa diskussioner sedda i ett historiskt perspektiv. Både förslag som det har blivit något av och förslag som har avvisats av breda folkopinioner har tagits med. I Från centerns sida står vi bakom detta betänkande. Vi har inga motioner i de principiella frågorna. Jag har ändå ett behov av att redovisa vår syn på stat-kyrka-frågan och redogöra för det program som vi tog vid fjolårets centerstämma. Vi anser att den öppna svenska folkkyrkan utgör en tillgång för både den enskilde och samhället. Partiet har därför i olika sammanhang givit folkkyrkotanken ett starkt stöd. Inte minst spelade partiet en pådrivande roll när svenska kyrkan fick sin nya rikskyrkoorganisation inom ramen för ett bevarat samband mellan kyrkan och staten. Genom den reformen fastlades bl.a. föreskrifter om medlemskap i svenska kyrkan, vilka bara kan ändras genom lag, stiftad av riksdagen med samtycke av kyrkomöte. Man fastlade vidare självständighet för kyrkan i inre angelägenheter, framför allt beträf 185 fande lära, böcker, gudstjänster, kollekter och central kyrklig verksamhet, samt en grundläggande lagstiftning om kyrkan, som ger denna en mer demokratisk organisation och en fast grund för dess ekonomi. Det är en viktig uppgift att även i framtiden säkerställa svenska kyrkans folkyrkokaraktär, dess demokratiska uppbyggnad och rikstäckande verksamhet. Jag vill understryka vad riksdagen framhöll i det beslut som partierna ändå kunde samlas omkring 1982. Man ställde upp bakom reformen och sade att det är angeläget att göra en översyn, när vi har fått en viss erfarenhet. Regeringen har nu anmält att det skall bli en översyn. Civildepartementet upprättade den 16 oktober 1986 en promemoria, som utgör bilaga till ett regeringsbeslut av den 31 oktober 1986. Här står, helt i överensstämmelse med civilministerns redogörelse vid kyrkomötet, att den ”aktuella översynen skall dock inte syfta till grundläggande förändringar av den nya kyrkomötesorganisationen. Den bör bestå i sina huvuddrag, bl.a. vad gäller ansvarsfördelningen mellan riksdagen, regeringen och kyrkomötet.” Vi menar, som Wivi-Anne Cederqvist också sade, att den här genomgången bör göras, innan det börjar nya diskussioner och förhandlingar i stat-kyrka-frågan. Detta stämmer med centerns uppfattning och med den reform som ändå infördes så sent som 1982. När vi får utvärderingen blir det fråga om de praktiska frågorna. I sina huvuddrag kommer reformen att bestå. Jag tycker det är tillfredsställande. Låt mig ta upp ytterligare en fråga som har återkommit och där folkpartisterna inte har reserverat sig. Det gäller medlemskapsreglerna i svenska kyrkan. Det här har man täckt in genom att ta upp stat-kyrka-frågan i dess helhet. När man säger att det rör sig om ett motsatsförhållande och att medlemskapsreglerna inte står i överensstämmelse med regeringsformen, finns det anledning att understryka — och det har jag också gjort vid tidigare tillfällen — att övergångsbestämmelserna i detta fall också är grundlag. Här kan man alltså inte tala om att bestämmelserna står i strid med gällande grundlag.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

Herr talman! Till att börja med vill jag till fullo instämma i Jan-Erik Wikströms anförande och yrka bifall till folkpartiets reservation om att kyrkan skall ges en fri ställning i förhållande till staten. Tyvärr måste jag konstatera —- inte minst efter dagens debatt — att det troligen kommer att dröja länge, innan vi når det målet. Det är otidsenligt med en statskyrka i ett samhälle som i ökande grad består av en befolkning med olika religiös eller icke-religiös övertygelse. Det är också otidsenligt att man skall födas in i ett trossamfund, särskilt med tanke på att det finns många föräldrapar med sinsemellan olika religionstillhörighet. Allt fler tycks bli övertygade om att det är odemokratiskt att kollektivanslutas till ett politiskt parti. På samma sätt borde man nu reagera mot att individer ansluts till svenska kyrkan utan att någon viljeyttring skett och kanske utan att vederbörande ens vet om det, vilket skett när det gäller min egen familj. I dag är detta möjligt tack vare en övergångsbestämmelse. Annars skulle förfarandet strida mot Tegeringsformens bestämmelser om de mänskliga frioch rättigheterna. Hur länge skall en övergångsbestämmelse få finnas till egentligen? Jag tycker att det är dags att ta bort den. En annan kyrklig fråga som jag har tagit upp i en motion gäller kvinnliga präster. Om kyrkan vore fri från staten, skulle jag inte behöva motionera i den här frågan. Men så länge vi har en statskyrka anser jag att man inom kyrkan måste följa gällande lagar. Ett enigt utskott har också framhållit att det självfallet är angeläget att en lösning nås i fråga om de speciella problemen i Göteborgs stift. För att belysa frågan tänkte jag i korthet beskriva den aktuella situationen i Göteborg. I januari nästa år skall präster vigas i domkyrkan i Göteborg, men på grund av biskopens inställning till kvinnliga präster måste den kvinnliga prästkandidaten resa till Skara för att bli vigd och får således inte vigas tillsammans med sina kamrater i det egna stiftet. Det blir en ny s.k. transportvigning. Biskopen vill inte själv viga en kvinna till präst och hindrar även andra präster inom stiftet att utföra akten. Därmed fullgör han inte sitt arbete, vilket enligt min mening borde få någon form av påföljd. Konstitutionsutskottet framhöll för fyra år sedan att prästvigning av kvinnor skall ske inom stiftet. Jämställdhetsombudsmannen har också starkt reagerat mot förhållandena i Göteborg. Även regeringen har reagerat, och vid utnämningen av ny domprost helt nyligen spelade kandidaternas inställning till kvinnopräster stor roll vid val av person. I dagens tidning har jag till min förvåning läst, att när den nye domprosten skall installeras i Göteborgs domkyrka, kommer inga kvinnliga präster i stiftet att delta som assistenter i installationsakten. När jag i går förberedde mitt anförande för i dag, tänkte jag säga att jag utgick ifrån att den nye domprosten skulle föreslå biskopen att även kvinnliga präster skulle assistera vid installationen. Men så blir tydligen inte fallet. Den nye domprosten har för Dagens Nyheters reporter motiverat sitt ställningstagande med att han vet tillräckligt om biskopens och prästernas i domkyrkoförsamlingen inställning och att det skulle vara kontroversiellt att föreslå kvinnliga assistenter. Jag tycker att det skulle ha varit bra om den nye domprosten, som blivit utsedd bl.a. på grund av sin inställning i kvinnoprästfrågan, hade föreslagit kvinnliga assistenter. Om sedan biskopen inte hade accepterat förslagen, skulle domprosten ha kunnat välja att avstå från installationsakten, eftersom den är frivillig. I en av församlingarna i Göteborg kallar kyrkoherden till planeringssammanträden i två olika omgångar, därför att en av de manliga prästerna vägrar att komma till sammanträde där församlingens kvinnliga präst deltar. Den som på dessa grunder vägrar att delta i planeringssammanträden begår enligt min mening tjänstefel. Den kvinnliga prästen får inte heller predika i en av församlingens kyrkor, medan de manliga prästerna får predika i församlingens alla kyrkor. Dessa förhållanden kan inte tolkas på annat sätt än som diskriminering i arbetslivet.

Herr talman! Medlemskapsreglerna i svenska kyrkan har vid många tillfällen diskuterats i riksdagen. Inom kyrkan pågår för närvarande demokratiska överväganden om just kyrkotillhörighet och dop. Senare skall kyrkomötet ta ställning till de förslag som man har kommit fram till. Av denna anledning har utskottet avstyrkt den ifrågavarande motionen. Beträffande förhållandena i Göteborgs stift vill jag säga att det inte är bara Ingela Mårtensson som reagerar, utan det gör hela det offentliga Sverige med regering, riksdag, kyrkomöte och jämställdhetsombudsman i spetsen. Riksdag, regering och kyrkomöte har i många olika sammanhang framhållit det angelägna i att en lösning nås när det gäller de speciella problemen i Göteborgs stift. Här har jämställdhetsombudsmannen engagerat sig på ett föredömligt sätt. Det offentliga Sverige har gjort vad det kan. Det bästa sättet att klara upp situationen kanske skulle vara om församlingsmedlemmarna kunde reagera och visa sin vilja. Ett enigt utskott föreslog för några år sedan att den s.k. samvetsklausulen skulle tas bort, något som riksdagen också fattade beslut om. Bakom det förevarande betänkandet står också ett enigt konstitutionsutskott.
Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande anförs som skäl för att inte behandla den sakfråga som vi folkpartister har väckt i vår motion att en utvärdering pågår om kyrkomötets arbetsformer. Nu anförde Wivi-Anne Cederqvist i sin intressanta senare replik, på vilken jag inte hade replikrätt, ytterligare ett skäl. Hon sade: I svensk socialdemokrati finns inte spår av någon opinion som vill skilja kyrkan från staten. Jag frågar konstitutionsutskottets ordförande om det också är hans uppfattning.

Herr talman! Frågan om kvinnliga präster är ju en synnerligen segsliten historia — en fråga som har debatterats under många år. Det är hela 28 år sedan regeringen, riksdagen och kyrkomötet fattade beslut om att kvinnor skulle kunna få prästvigas. Men ännu har inte någon kvinna blivit prästvigd i Göteborgs domkyrka fastän det prästvigs kvinnor varje år i landets övriga domkyrkor. Det som Ingela Mårtensson i detta avseende yttrade vill jag instämma i. Att förhållandet är sådant som det är i Göteborgs stift beror som bekant på att biskopen har en övertygelse som står emot många kvinnors övertygelse — det gäller kvinnor som har övertygelsen att de är kallade att bli präster i svenska kyrkan. Mot biskopens trosuppfattning står också uppfattningen hos många församlingar. Dessa församlingar skulle med stor glädje ta emot kvinnliga präster. Jag var så sent som i måndags kväll på ett möte med kyrkokommunalt engagerade förtroendemän i några landsbygdsförsamlingar i Göteborgs stift, och deras fråga var: När kan vi få kvinnliga präster till våra församlingar? I detta ärende råder en bred enighet här i riksdagen liksom bland människor som är kyrkligt aktiva, även i Göteborgs stift. Också kyrkomötet — Prot. 1986/87:36 har med stor majoritet tagit ställning för den uppfattning i frågan som jag 26 november 1986 syftar på. PROPER SOS Jag har ingen anledning att på minsta sätt gå i polemik mot vad Ingela Mårtensson sade. Jag gjorde bara en liten reflexion, och det är — tyvärr, måste jag väl säga — detta att vi socialdemokrater som är verksamma inom det kyrkliga livet i Göteborg och i Göteborgs stift tycker att vi varit ganska ensamma. Vi är litet besvikna över att de borgerliga grupperingarna varit så försiktiga i frågan, och de s.k. partipolitiskt obundna grupperna, som i kyrkliga val stöds av de borgerliga partierna, har varit mycket, mycket återhållsamma. Vi socialdemokrater har tyckt att vi haft ett svagt stöd. Det är enstaka liberaler som har verkat jämsides med oss. Jag kan nämna att vid 1983 års kyrkomöte var vi några som motionerade, och vi försökte få med representanter för de andra politiska partierna och även för den opolitiska gruppen. Vi lyckades inte få stöd från någon enda — vi var enbart socialdemokrater som motionerade. Men det är naturligtvis ingenting som vi nu skall åka hem och käbbla om, utan jag hoppas att vi alla — oavsett politisk uppfattning — skall försöka så gott vi kan verka för att det så snart som möjligt skall kunna bli prästvigning av kvinnor i Göteborgs domkyrka. Jag är dock inte så optimistisk som kyrkolagsutskottet — man kan i konstitutionsutskottets betänkande 13 läsa att kyrkolagsutskottet säger att detta, med hänsyn till de regler och förutsättningar som nu finns, säkert snart skall lösa sig. Jag tror att det alltfort är nödvändigt med en fortsatt mycket kraftig opinion för att denna fråga skall kunna få en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1986/87:40 föreslagit att vinst eller förlust som uppkommit vid avyttring av en andel i en avkastningsfond skall beskattas som ränta i inkomstslaget kapital. Detta strider mot en av grundprinciperna i svensk skattelagstiftning, nämligen att kapitalvinst skall beskattas som realisationsvinst i förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och kapitalinkomst som ränteinkomst i förvärvskällan kapital. Skatteutskottet har i sitt betänkande 1986/87:6 tillstyrkt bifall till vad som anförts i propositionen. Det är märkligt att skatteutskottets majoritet intar denna principvidriga ståndpunkt. Det innebär ju att en direktägd aktie vid avyttring kommer att beskattas på ett helt annat sätt än om samma aktie ägs via en avkastningsfond. Den svenska skattelagstiftningen är krånglig. Socialdemokraterna har i 189 stor utsträckning bidragit till att vi har fått ett krångligt system. Den omtalade underbara nattens överenskommelse har inte bidragit till lättnader i systemet. Införandet av avdragsbegränsningar har ställt till många problem. Den åberopas även i detta fall såsom ett av skälen till att ta ett sådant drastiskt steg som att ändra en vedertagen beskattningsprincip. Det är inte, som jag tidigare påtalat, nog med att beskattningen blir olika beroende på direkt eller indirekt innehav av värdepapper. I propositionen föreslås också att de fonder som till mer än en fjärdedel består av räntebärande värdepapper skall hänföras till beskattningskategorin avkastningsfonder. Det innebär att även fonder som till huvuddelen eller till som mest knappt tre fjärdedelar består av aktier genom detta förslag kommer att beskattas som avkastningsfonder och inte som aktiefonder, trots den kategori som det klart övervägande antalet aktier i fonden tillhör. Det är enligt moderat uppfattning felaktigt att införa bestämmelser som innebär att fondernas förvaltning i vissa fall måste styras efter skattemässiga överväganden i stället för efter rent affärsmässiga sådana. Ett aktiekursfall kan tvinga förvaltare i en aktiefond, efter det att aktier avyttrats ur fonden, att i avvaktan på gynnsammare tider placera dessa likvida medel i bank i stället för i räntebärande papper med bättre avkastning. Skälet härtill skulle vara att inte förändra beskattningssituationen hos andelsägarna. Det framgår visserligen av propositionen att tillfälliga överskridanden av den 25-procentiga gränsen inte skall medföra någon förändring. Den enskilde andelsägaren kan emellertid inte påverka sin situation. Hanteras verksamheten inom fonden på sådant sätt att gränsen för innehav av räntebärande värdepapper överskrids inte enbart tillfälligt, hamnar andelsägarna i en annan beskattningssituation än vad de tänkt sig, och de kan inte heller med egna till buds stående medel korrigera sin situation. Jag får därför fråga socialdemokraternas företrädare om det kan vara förenligt med svensk rättsuppfattning att en andelsägare i en aktiefond långt efter avyttrandet av sina andelar kan bli föremål för taxeringsändring i och med att en taxeringsgranskning hos en aktiefond fastslagit att ett överskridande av den 25-procentiga gränsen icke kan anses vara av tillfällig natur. Herr talman! Med beaktande av att enskilda människor utan egen förskyllan kan komma i kläm med anledning av den föreslagna förändringen av gällande bestämmelser, och med hänsyn till vad jag i övrigt anfört, kan vi moderater inte acceptera den förändring som föreslagits i propositionen. Vi förordar i stället bl.a. en översyn av reavinstreglerna för att komma till rätta med den av finansministern i propositionen påtalade skatteplaneringseffekten. Vi har i annat sammanhang också av andra skäl föreslagit en översyn av dessa regler. Vi avstyrker således propositionen. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till den moderata reservationen till detta betänkande.

Herr talman! Avyttring av andel i en avkastningsfond har hittills beskattats i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet.

För vinst och förlust på andelar som förvärvats den 15 oktober i år eller tidigare, skall de äldre reglerna övergångsvis gälla, fram till utgången av år 1988. Som framgår av propositionen är syftet med de nya reglerna att för framtiden förhindra att avkastningsfonderna används till skatteplanering. I en till betänkandet fogad reservation från moderaterna yrkas avslag på propositionen. Reservanterna anser att de föreslagna ändringarna står i strid med en av de grundläggande principerna i svensk skattelagstiftning, nämligen den att kapitalvinst skall beskattas i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet och inte som ränta i inkomstslaget kapital. Till detta vill jag anföra att det inte är första gången som ändringar genomförs i beskattningsreglerna om kapitalvinst och ränta. Samtidigt vill jag framhålla att värdeförändringarna på en fondandel till övervägande del består av vidareförd ränta. Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Svensk stålindustri, handelsoch specialstålsindustrin, har genomgått en omfattande omstrukturering, med stora problem som följd. Regional obalans och arbetslöshet, utslagning av äldre arbetare och hela bruksorter är resultatet av en omstrukturering som har kännetecknats av kapitalismens anarki, nämligen den totala planlösheten. Ägarna av stålindustrin före omstruktureringen har gått skadeslösa ur krisen. Det är skattebetalarna som har räddat både bolag och finanshajar, så att dessa i dag kan leva vidare på nya finansiella rekordhöjder. Förlorare är de arbetande, människorna i bruksorterna och avfolkningsområdena. I förlängningen är det hela den arbetande befolkningen som har förlorat, genom att den nationella självbestämmanderätten alltmer uttunnas och i och med att de imperialistiska koncernernas grepp ökar på svensk ekonomi, handel och näringsliv. Brist på en nationell planering av samhällets utveckling, framför allt för investeringar i offentlig verksamhet, försämrar möjligheterna till en stålindustri med en nationell bas. Dessutom är industriproduktionens expansion i landet mycket måttfull. Storfinansen och de svenska imperialistiska koncernerna investerar mer utomlands än i Sverige. Kapitalismens världsomspännande utveckling undergräver det nationella oberoendet och sätter käppar i hjulet för arbetarklassens kamp för arbete och rimliga arbetsvillkor. Det har arbetarna i den svenska stålindustrin fått erfara med besked! Sådant är kapitalismens väsen. De borgerliga hävdar att det är rätt att den kapitalistiska marknaden t.ex. avgör stålindustrins utveckling. Socialdemokratin följer samma politik. Ingrepp i marknaden eller styrning av utvecklingen är för socialdemokratin i dag helt fftämmande. Därmed har socialdemokratin definitivt lämnat sitt arv från arbetarrörelsens historiska traditio ner. Nu är socialdemokratin verkställare — arbetar med att anpassa stålpolitiken till de imperialistiska intressenas villkor, formulerade i Bryssel och i Vita huset. Utifrån den utgångspunkten avvisar också, helt följriktigt, utskottets majoritet av socialdemokrater och borgerliga vpk:s krav på en nationell plan för stålindustrin. Ser vi på handelstålindustrins utveckling kan vi konstatera att industrin har genomgått en rad problem och har en rad problem framför sig. Vi har dels det stora SSAB, med tre stora enheter plus gruvor, dels de små handelsstålverken. Med den marknad dessa har att förvänta och den planering som vi kan se har de stora problem framför sig. Hur skall de kunna samordna verksamheten och få en någorlunda grund för den? De ägarintressen och planer som finns i dag gör att det blir problem. För en nationell utveckling av stålindustrin inför 1990-talet behövs kapital för investeringar i utveckling. Den utveckling som kan befaras är naturligtvis att dessa investeringar inte kommer till stånd. Svensk stålindustris omfattning kommer att krympas. Och frågan måste besvaras vilken inriktning man över huvud taget skall ha på hela den näring som stålindustrin utgör, från gruvan till verkstadsindustrin och kanske ännu längre. Vi kan se att oroväckande steg har tagits som innebär upptrappning av problemen. När det gäller det stora företaget på handelsstålsidan, SSAB, har regeringen tagit det definitiva klivet att byta ut styrelsen. Det kanske inte är så märkvärdigt att göra det, men det sätt som man har gjort det på är märkligt ur arbetarrörelsens syn. Desto mer tillfredsställande är det naturligtvis från borgerlig utgångspunkt! Typiskt för detta är kanske att de borgerliga inte är företrädda på talarlistan i denna debatt om stålindustrin, en av de debatter vi har haft på senare tid. Jag ser det som ett uttryck för att de sitter nöjda i sitt bo. Det är ju så att industridepartementet har bytt ut styrelsen för att anpassa verksamheten i SSAB och hela handelstålindustrin till de villkor som råder på den internationella marknaden — allstå de stora imperialistiska koncernernas intressen. De skall tillfredsställas genom att SSAB skall införas på börsen. De nya ägarna, framför allt ett stort försäkringsbolag, får också sitt engagemang kryddat med ett och annat guldägg i SSAB-korgen — Tibnor, Plannja m.m., som kanske i första hand skall introduceras på börsen. De skall således legitimera svensk stålindustri på den imperialistiska marknaden. Det här innebär naturligtvis stora problem för den svenska arbetarklassen framöver och framför allt för stålarbetarna i de berörda regionerna. Utskottet säger, när vi ställer krav på att vi skall ha en något mer planerad stålindustri, att det är nödvändigt att rationaliseringsarbetet bedrivs effektivt. Det skall således skötas av i första hand företagen i branschen. Det är de som har ansvaret. När man tar del av det och ser på den utveckling som har ägt rum kan man konstatera att utskottets majoritet av borgerliga och — framför allt — socialdemokrater helt och hållet har överlåtit åt kapitalet och den imperialistiska marknaden att bestämma svensk stålindustris framtid. Inte en enda åtgärd vidtas, inte en enda riktlinje dras upp för hur svensk stålindustri skall se ut i framtiden! Svider det inte i Bo Finnkvist, som har ett gediget arbetarrörelseförflutet, när han ser på denna utveckling? Är det inte, Bo Finnkvist, som är anmäld på talarlistan som utskottets talesman, att ge upp väsentliga arbetarrörelsevärderingar att inte exempelvis ha ett uns av planering från statsmakterna — allra helst om det parti som man företräder har makten i statsapparaten? Vad sedan gäller stålindustrin kan vi se en liknande utveckling. Där har vi också problem av strukturell karaktär. En strukturuppgörelse är på väg att genomföras, och här finns också behov av stora investeringar. Nordstjernan AB — dvs. egentligen hela Johnson-familjen — som enligt uppgörelsen skulle ta ett ägaransvar för en tioårsperiod har internt sådana problem att företaget näppeligen kan ta ansvar för utvecklingen av det som i dag kallas Avesta. Följdriktigt har Nordstjernan nästan brutit överenskommelsen med Thage Peterson och gett sig ut för att hitta nya ägare i Finland och Tyskland. Nu säger man att dessa planer lagts på is, men problemet kvarstår att Nordstjernan med nationell utveckling troligtvis inte kan klara av vad en arbetarrörelse kräver av en stålindustri, nämligen att den skall utvecklas, bevara arbetstillfällena och utgöra en slagkraftig framtida stålindustri. Nordstjernan kan naturligtvis klara av problemen genom att krympa stålindustrin och i stort sett lägga ned verksamheten — det skulle spela en obetydlig roll. Det föreligger alltså stor risk för att den svenska specialstålsindustrin — framför allt den rostfria delen — i stora delar kommer att gå en tynande tillvaro till mötes. Inför vårt förslag att vi skall bevara sysselsättningen på de orter där Avesta AB verkar försvarar sig utskottet med att delårsrapporten januari-augusti redovisar ett klart bättre resultat. Jag vet inte varför det egentligen står skrivet där. Innebär det att Avesta AB skall klara sig framöver eller att man har lyckats med rationaliseringarna? Utskottet säger också att det är nödvändigt med dessa åtgärder för att företaget över huvud taget skall överleva och framtiden skall tryggas. Men då är frågan: Vad är det som skall tryggas och på vilken nivå? Hur många bruksorter vill man ha kvar? Jag ser det som en fullständig brist på argument från socialdemokratin — jag har varken nu eller tidigare haft några förhoppningar om att de borgerliga skulle ha någon idé om någon annan utveckling vad gäller stålindustrin — när man till slut bara kan hänvisa till en delårsrapport för Nordstjernan, som i grunden har så stora problem. Så över till frågan om järnsvampsverk, som kanske har sin speciella historia inom stålindustrin. Vi har krävt en snabbutredning för att få åtminstone ett första järnsvampsverk i Sverige. Att något sådant inte kommit till beror på att vi inte har någon långsiktig nationell planering av gruvoch stålindustrin. Dessutom har vi problem med råvaruförsörjningen. Vi har i stor utsträckning lagt ner de metallurgiska industrier som baseras på malm; det finns bara två kvar. Nu finns endast elektrostålverk kvar av något format, och där använder man i stor utsträckning skrot som råvara. Samtidigt har processerna förändrats så att det egna s.k. fallandeskrotet i stålindustrin har minskat. Då står man inför beroendet av importerat skrot, framför allt till våra elektrostålverk, och det uppstår en stor kris. Man skall slåss om stålet — det finns för litet — och på den grundvalen kan argument anföras för en nedläggning av elektrostålverk i en framtid. Det finns ytterligare en orsak, och det är vilken kvalitet på skrotet som krävs. Inte minst på det företag där jag är anställd visar det sig att skrotets kvalitet innebär ytterligare ett problem. Det importerade skrotet måste vara väl behandlat så att det osorterat inte skapar sådana miljöproblem i processen att man kanske t.o.m. blir tvungen att stänga av ståltillverkningen. Med järnsvampsverk skulle vi få en renare process och i processerna framöver kunna använda det skrot som är möjligt att använda från miljösynpunkt. Man hänvisar i betänkandet till industriministerns uttalande att järnsvampsverksprojekten måste prövas på kommersiella grunder. Jag kan då bara konstatera att hela den verksamheten med en sådan kapitalistisk, kommersiell utgångspunkt står i direkt strid med miljöintresset och därmed också indirekt — eller kanske inte ens indirekt — med intresset av arbetstillfällen framöver inom elektrostålverken. Därför är det av oerhört stor vikt att industrier som har elektrostålverk snarast får ersättning för det importerade skrotet och sätter i gång med järnsvampsverk. Därmed yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 7 behandlas ett antal motionsyrkanden rörande ståloch metallindustrin. Till betänkandet har fogats fem reservationer från vpk. Stålindustrin har under de senaste tio åren varit föremål för en mycket omfattande förändring. Detta gäller både för svensk stålindustri och internationellt. Produktionen har i utvecklingsländerna i stort sett fördubblats, medan den i de traditionella industriländerna har minskat. I USA har t.ex. produktionen nästan halverats under denna period. Världsmarknaden har under samma period präglats av överproduktion och lågt kapacitetsutnyttjande. Den svenska stålindustrin har nu haft några år av återhämtning, men många problem kvarstår — det skall vi har klart för oss. Exportandelen i svensk stålindustri är mycket hög. Som jämförelse kan jag nämna att Sverige exporterar över 70 90 av produktionen, medan Västtyskland exporterar ca 30 90. Detta är ett förhållande som gör Sverige extra känsligt för de speciella bestämmelser som gäller för stålexport till nästan alla länder. I stort sett gäller regeln att inga subventioner får förekomma, och tonnagebegränsningar — frivilliga eller tvingande — är vanligt förekommande. Lars-Ove Hagberg nämnde att jag har arbetat inom denna bransch. Det är riktigt — det har jag gjort. I 30 år har jag varit anställd inom stålindustrin. Vad jag nu har sagt om de bekymmer som ibland uppstår är inte sådant som jag har läst i riksdagstrycket, utan det är sådant som jag tyvärr fått lära mig i praktiken. Jag kan garantera Hagberg att det är lika besvärligt att sitta i förhandlingar om neddragning av arbetsstyrkan, oavsett om det beror på exportbegränsningar eller andra bestämmelser utomlands eller på andra omständigheter. Det är ingen skillnad för dem som är anställda. Det måste vi undvika, i så stor utsträckning som möjligt. I betänkandet redogörs för olika beslut som har fattats i denna fråga de senaste åren — jag skall inte gå in på dem. Vi kan också konstatera att det inom kort kommer en proposition om SSAB; den frågan kan vi diskutera då. Jag skall övergå till att kommentera reservationerna. I reservation 1 krävs ett nationellt program för stålindustrin. En utredning bör få i uppdrag att utarbeta ett sådant, heter det. Frågan om total samordning av Sveriges gruvoch stålnäring är inte ny. Med de regler och bestämmelser som gäller, vilka jag inledningsvis nämnde, måste man hantera denna typ av frågor mycket försiktigt. Felaktiga åtgärder kan få mycket svåra handelspolitiska följder. En samordning av ägandet som omfattar enbart de privata företagen är såvitt jag kan förstå helt oantastlig. Regeringen har också medverkat i denna typ av åtgärder. Däremot är frågan om ytterligare statligt kapital till branschen mycket känslig. Detta gäller särskilt för specialstålsindustrin. Det saknas inte exempel som bekräftar detta. Det sätt som regeringen i dag arbetar på, som går ut på att man följer utvecklingen och exempelvis medverkar vid lämpliga tillfällen, är bra. Ansvaret för den framtida utvecklingen inom branschen åvilar givetvis i första hand ägarna, som det också står skrivet i betänkandet. Staten har tagit aktiv del i många omstruktureringsfall under senare år. Hagberg säger att jag och övriga socialdemokrater har gett upp. Hans resonemang att vi på ett bättre sätt borde försöka styra utvecklingen låter mycket bra. Men det är mycket svårt att styra en marknad — om man som exempel tar specialstålsindustrin — som till drygt 70 96, eller i dag kanske 80 90, ligger utanför Sveriges gränser. Så betydande är inte Sverige att vi kan fatta beslut om hur företagen skall uppträda i andra länder. Det är lika bra att konstatera att det är marknaden som bestämmer. I reservation 2 behandlas sysselsättningen vid Avesta AB. Situationen på bruksorterna är utan tvivel värd stor uppmärksamhet från regeringen. Regeringen har också vidtagit ett antal åtgärder och även agerat gentemot ägarna till berörda företag — det som efterlyses i reservationen. Man har vid olika tillfällen efterlyst ytterligare åtgärder från företagen för att få till stånd ersättning för de arbetstillfällen som försvunnit på grund av strukturförändringarna. Detta inbegriper även Bruksinvest. Utöver ordinära regionalpolitiska åtgärder har man tillsatt en särskild delegation för att främja utvecklingen i Bergslagen. Bergslagsdelegationen har sedan den 1 juli i år ställning som självständig myndighet med kansli i Fagersta. Arbetet i den nya, större omfattningen har alltså nyligen kommit i gång. Totalt 425 milj.kr. har avsatts för en period på tre år. Åtgärdspaketet omfattar många områden. Utbildning, kommunikationer och företagsutveckling kan nämnas. Det är mycket värdefullt att delegationen har tillkommit. En del åtgärder är redan planerade, men det är enligt min mening minst lika viktigt att vi har fått en myndighet/delegation som studerar problemen i Bergslagen och som har till uppgift att också komma med förslag om åtgärder — i samråd med representanter från berörda orter. Detta kan säkert visa sig minst lika värdefullt i framtiden som de 425 miljoner som avsatts. Att det behövs kraftfulla åtgärder för bruksorterna inom Avesta AB och andra företag är vi överens om. I fråga om förlorade arbetstillfällen är Bergslagen det i dag hårdast drabbade området i landet. Regeringen medverkar till att förbättra denna situation. I reservation 3 behandlas frågan om järnsvampsverk och lokalisering av ett sådant. Frågan om tillverkning av järnsvamp har aktualiserats på grund av att den malmbaserade metallurgin har minskat sin produktion och att elektroståltillverkningen baserad på skrot samtidigt har tagit över en allt större andel. Utvecklingen är likartad i andra stålproducerande länder. Samtidigt är tillgången på skrot begränsad, och det råder exportförbud. 1985 importerades till Sverige 875 000 ton skrot. 1970 var det 100 000 ton, så utvecklingen är oroande. Det har också på senare år funnits ett antal förslag om tillverkning av järnsvamp som inte har blivit förverkligade, av olika orsaker. En utredning har gjorts om etablering av ett järnsvampsverk i Malmfälten. Industriministern har uttalat att statligt stöd eventuellt skulle kunna komma i fråga för ett sådant projekt. Malmfältens Järnsvampverk AB har utrett frågan vidare, men arbetet har efter februari 1986 satts på sparlåga — av vilka orsaker är svårt att veta. Eventuella framtida kunder, svensk skrotbaserad stålindustri, har inte visat särskilt stort intresse för att hjälpa till att få till stånd järnsvampstillverkning. Detta plus osäkerheten om torv i dag är en lönsam energiform är troliga orsaker. Frågan om vanadinframställning i Sverige, som behandlas i reservation 4, är föremål för utredning inom SSAB. Företaget genomför för närvarande enligt uppgift förprojektering av en anläggning för framställning av vanadin ur råjärnsslagg. Man beräknar kunna ta ställning till projektet under första halvåret 1987. Några åtgärder från regeringens sida i dag kan inte vara nödvändiga. Arbetet är redan i gång. Reservation 5 handlar om förädling av zinkmalm i Sverige till färdig produkt. En liknande framställning från vpk behandlades så sent som våren 1985. Utskottet vill nu som då peka på att ScanDust i Landskrona, en anläggning för återvinning av bl.a. bly och zink ur avfallsstoft från stålugnarna, beräknas komma att producera 15 000 ton zink per år vid full drift. Det kan också erinras om att större delen av zinkproduktionen vid Boliden AB förädlas i Norge, vid ett företag som Boliden är hälftenägare i. Ny kapacitet är alltså under inkörning vid ScanDust, en anläggning som bygger på plasmametoden, vilken också nämns i reservationen. Utskottet anser inte att något uttalande i denna fråga är aktuellt i dag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 7 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag upplever det som tragiskt när Bo Finnkvist och hans kamrater sitter och förhandlar om nedläggningar. För den som förlorar arbetet gör det ingen skillnad vilken orsak till nedläggning det handlar om. Tragiken ligger i den totala uppgivenheten. Vad har arbetarrörelsen att sätta emot i dag? Skall vi bara finna oss i att marknaden är för alltid given? Eller finns det någon möjlighet att skapa en nationell bas? I annat fall har den svenska arbetarklassen inte ett dugg att säga till om. Finns det ingenting vi kan göra? Har det aldrig fallit socialdemokratin in att det egentligen handlar om vilka investeringar som planeras i samhället? Inte minst de offentliga investeringarna skapar en marknad för stålindustrin. Vi ser nu den oerhört snabba utflyttningen av svensk verkstadsindustri — investeringarna utomlands är större än i Sverige. Men man måste väl kämpa emot för att kunna ha en nationell marknad för stålindustrin. Det är egentligen A och O. Om man bara accepterar att kapitalismen får utveckla sin marknad, då är man tillspillogiven. Då säger man som Bo Finnkvist att vi har 70 26 export och ännu mer eftersom den svenska marknaden krymper. Det är en uppgivenhetens väg som jag inte tycker kan leda till framgång på något sätt, särskilt om man inte ens skapar en allians med arbetare i andra länder. Vi kan inte satsa något kapital, säger Bo Finnkvist. Men vad händer då med handelsstålsindustrin och specialstålsindustrin på 1990-talet? Trots att vi träter över de borgerliga åren, var det ändå de statliga pengarna som räddade SSAB. Vilka pengar räddar nästa investering i SSAB? Det är den stora fråga som jag tycker socialdemokratin har ett visst ansvar för att svara på i stället för att bara skylla på marknaden. I fråga om Bergslagsdelegationen skall jag bara ta upp en sak. Om den skall följa marknaden och inte strida emot kapitalismens utvecklingslagar, då kommer den att ha mycket begränsad effekt, Bo Finnkvist. Kommentarerna beträffande järnsvampsverket tyder på den totala uppgivenheten, att inte ha någon som helst idé för att ersätta skrotråvaran med annan råvara från våra malmtillgångar i vårt land.

Herr talman! Jag sade aldrig att staten inte kan sätta in kapital i stålindustrin. Jag påpekade bara att det finns många bestämmelser om detta och att man får ta det försiktigt. Det jag har talat om är idén om ett nationellt malmoch stålbolag. De som har idén om ett sådant tycker jag skall resa till bruksorterna och fråga de anställda vad dessa tycker om idén. Det är inte alls säkert att de anställda i stålindustrin är intresserade av att få en så stor stålklump, som kanske blir besvärlig att förklara utomlands. Får vi restriktioner, så krymper sysselsättningen, och det spelar ingen roll vad orsaken är, det är lika besvärligt. Detta innebär inte uppgivenhet utan är enbart ett konstaterande. Marknaden måste man ta hänsyn till. Det finns en nationell bas för svensk stålindustri. Vi har fortfarande en framgångsrik svensk stålindustri, och det är till stor del på den basen som vi har fått till stånd en framgångsrik svensk verkstadsindustri. Sammanhanget finns. Jag tror också att det i en framtid blir nödvändigt att bygga ett järnsvampsverk — det är min personliga uppfattning. När man diskuterat järnsvampverk har man framför allt diskuterat att använda plasmametoden för framställning av järnsvamp. Det finns i dag i Sverige två anläggningar under uppförande som bygger på den tekniken: en i Landskrona, som är under inkörning, och en i Malmö, som är under uppförande. Denna teknik kommer alltså att bli prövad inom en rätt snar framtid, och sedan finns det ännu bättre underlag för att räkna fram ett resultat och se om projektet är möjligt.

Herr talman! Det kanske är möjligt att nå ett resultat, Bo Finnkvist, när det redan är för sent! Med den utveckling som sker i dag, med den kvalitet som skrotet har, med tanke på stålindustrins omfattning, med hänsyn till det rådande läget, då det gäller ägarna och på grund av de krav som ställs, så behövs det faktiskt ersättning ganska snabbt för skrotet. Jag tror att Bo Finnkvist liksom jag är medveten om detta. Är det så att den insatsvara i form av skrot som vi har skapar sådana miljöproblem att giftiga dioxiner drabbar befolkningen kring bruksorterna, då kan vi gå en väldigt snabb död till mötes. Det hela beror på vad ägarna kommer att göra. Vilken är samhällsinsatsen? Är det förutseende att säga att det skall vara fråga om kommersiella grunder? Nej, jag tror att om den här politiken får fortsätta kommer många arbetare som ställts utanför stålindustrin och utanför arbetsmarknaden, därför att stålindustrin har minskat i omfattning, att fråga: Vad fanns det för framförhållning? Vad gjorde man? Det här är ingen ny fråga — det är en mycket gammal fråga. Snart kommer den stund då man säger: Vad var det jag sade? Bo Finnkvist säger att det är med försiktighet som statligt kapital skall sättas in. Ja, med den försiktighet som industriminister Thage Peterson och regeringen hittills visat blir det väl knappast någonting alls. Vad som behövs är ju ändå något av en idé: I vilken omfattning skall vi ha stålindustrin kvar? Vad skall vi ha för omfattning på själva insatsen? Och det stora problemet, som funnits hela tiden, är att just stålindustrin varit så väl skild från verkstadsindustrin — med några få undantag i svenskt näringsliv. Detta kommer ju att vara det stora problemet framöver, där det på något sätt måste ske en planering. Vi måste ta hänsyn till marknaden, säger man. Ja, detta tvingas vi leva under. Men frågan är vad arbetarrörelsen och arbetarklassen säger. Skall man underordna sig marknaden eller ta strid mot den felaktiga marknaden och försöka åstadkomma alternativ? Det är ju detta det handlar om. Skall man skapa alternativ eller inte? I dag plockas det inte fram några alternativ. Man går i dag nederlagets väg. Det är bara att konstatera detta. Ser man på regeringens handlande när det gäller SSAB finner man att det inte är någon ort eller någon arbetare som kommer att kunna glädjas över utvecklingen, med ökat privat ägande och med börsintroduktion samt med en ytterligare anpassning till den internationella marknaden. Detta är ju nederlaget.

Herr talman! Jag vet inte om det är särskilt meningsfullt att föra den här diskussionen, för om jag tar upp bekymmer som jag finner rätt allvarliga, därför att jag träffat på dem och vet att det har drabbat arbetare inom stålindustrin, så kommer Hagberg upp och pratar förbi mig. Vi har inte fått någon diskussion om vad det finns för bekymmer. Jag kan ta ett exempel. Det gäller problematiken rörande statligt kapital. För något år sedan var det aktuellt i Västtyskland att strukturera stålindustrin där, och man fick litet statligt kapital, Thyssen åkte på 40 96 strafftullar exempelvis när det gällde USA. Detta gick ut över sysselsättningen, och liknande saker har hänt för svenska företag. Det föreligger i dag en anmälan som behandlas. Det här är ett problem, och det tycker jag att vi kan diskutera här. Vi löser inte problemet med hjälp av slagord, men problemet finns där. Skrotets kvalitet o. d. är viktiga ting. Jag tror också — det är min personliga uppfattning — att det kan bli aktuellt med ett järnsvampsverk, men i dag går det ju att driva stålindustrin utan järnsvamp. Skall det byggas ett järnsvampsverk måste det vara så att de eventuella framtida kunderna — och det är ju svensk stålindustri — skall delta och säga att det här är nödvändigt. Om inte dessa personer säger det har vi som är mer eller mindre amatörer svårt att stå upp i riksdagens talarstol och konstatera sådana saker. De måste ju också veta att detta är ett problem. Det har hittills gått att försörja svensk stålindustri med skrot. Vi kan tycka att det är förvånansvärt — man resonerar på det sättet. Jag vill också påstå att det finns en viss beredskap för att bygga järnsvampsverk, eftersom det finns ett antal alternativ att utreda.

Herr talman! Jag skall beröra reservationerna 2 och 5 i näringsutskottets betänkande 7. När det gäller reservation 2, om sysselsättningen vid Avesta AB, kan det konstateras att även om man har uppmanats att skapa nya verksamheter till de regioner som har berörts av strukturförändringar har resultatet uteblivit. Som exempel kan jag nämna Degerfors Jernverk, som ingår i Avesta AB, där man har förlorat 1 200 jobb. I betänkandet tar man upp de medel som ställts till Bergslagsdelegationens förfogande — 425 milj.kr. som skall satsas under tre år. Att man blandar in Bergslagsdelegationen i detta betänkande måste bero på att man vill fylla ut textmassan i betänkandet, eftersom Bergslagsdelegationen inte har något att göra med vad som sägs i motionen om sysselsättningen vid Avesta AB. Jag kan inte tänka mig annat än att majoriteten i näringsutskottet vet vad de medel som ställts till Bergslagsdelegationens förfogande skall användas till. Det är i stort sett öronmärkta pengar. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 2. Beträffande reservation 5 om ett zinksmältverk skall jag inte gå in närmare på vad som sägs i motionen, utan i stället beröra det som sägs i betänkandet om anledningen till att man yrkar avslag på motionerna. I betänkandet står följande: ”Något regeringsinitiativ i form av en utredning syftande till att en inhemsk zinktillverkning skulle komma till stånd ansåg utskottet inte behövligt. Dock fann utskottet det angeläget att regeringen noga följde utvecklingen av utbudsoch efterfrågesituationen för zink.” Då kan man fråga sig vad detta konstaterande innebär. På ett annat ställe i betänkandet står nämligen: ”Överstyrelsen för civil beredskap bedömer zink som en känslig råvara från försörjningsberedskapssynpunkt.” Betyder detta att man är beredd att starta ett zinksmältverk, eller hur skall man tolka denna del i betänkandet? Jag anser att man borde skriva på ett klarare sätt i betänkandet vad man menar. I betänkandet talas om att man följer en fråga för att man skall ha en beredskap. Då måste ju denna beredskap finnas och utmynna i något, annars skriver man ju något som egentligen inte stämmer överens med det man menar. Med detta, herr talman, vill jag även yrka bifall till reservation 5 i betänkandet.

Herr talman! Jag skall ta upp reservation 4 om vanadinframställning. Tveklöst skulle en svensk vanadinframställning vara positiv för Sverige ur försörjningsberedskapssynpunkt. En sådan framställning skulle lägga grunden till många nya välbehövliga jobb i SSAB:s anläggning i Luleå. Om man får ett positivt ställningstagande i den här frågan leder det ju till att man får ett bättre utnyttjande av den utbrytna malmen. Utskottet uttrycker sig i stort sett positivt till en svensk framställning av vanadin. Tyvärr innebär inte formuleringarna i utskottsskrivningen att man är beredd att ta något initiativ och göra något konkret för att driva fram en vanadinframställning i Luleå. Om sårbarhetsskälen värderades på ett riktigt sätt skulle givetvis det här projektet genomföras, antingen på företagsekonomisk grund eller med hjälp av offertstöd. Jag vill till sist, herr talman, yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till detta betänkande.
Herr talman! Det var ett par nya saker som togs upp här som kan kommenteras. Karl-Erik Persson och jag är överens om att de insatser som gjorts för att ersätta den sysselsättning som försvunnit i Bergslagen är otillräckliga. Det rör sig om flera tusen arbeten — närmare 15 000 tror jag, om man räknar på de senaste tio åren. Man har fått hemska smällar på orterna i Bergslagen. Jag vill inte hålla med om att detta med en delegation enbart är ord på ett papper. Jag sade att jag ser enbart det faktum att delegationen kommit till stånd som en hjälp för Bergslagen. Det kan komma mycket gott ut av det i framtiden, utöver de pengar som finns och de projekt som är nämnda i dag. Vi skall utföra ett arbete för framtiden. Jag nämnde även att ScanDust kommer att utvinna 15 000 ton zink vid sin anläggning.

Herr talman! Jag talade inte om hela Bergslagen. Jag nämnde bara en enda industri, Degerfors Jernverk som förlorat 1 200 arbeten. Men jag måste faktiskt komma in på detta med Bergslagsdelegationen. Det låter som om Bo Finnkvist ser detta som ett slags Columbi ägg, som skall lösa Bergslagsproblemen. Jag måste erinra om vad man har skrivit från regeringshåll om Bergslagsdelegationen. 155 miljoner skall satsas på vägar och järnvägar. 17 miljoner går till järnvägar och 138 miljoner går till vägar. Det är redan bestämt var vägarna skall ligga och till vilka ställen pengarna skall gå. De pengarna kan man inte alls röra. Sedan går 65 miljoner till arbetsmarknadsåtgärder. Men dessa pengar skall delas på 23 kommuner, vad jag kan förstå. Det gör under tre år 2,83 miljoner, om man fördelar dessa pengar lika på kommunerna. 68 miljoner skall gå till riskkapital för befintlig industri. Men om man i det här sammanhanget säger att alla kommuner skall få lika mycket pengar blir det 2,96 miljoner till varje kommun. 50 miljoner till Bergslagsdelegationen hade man förut. 54 miljoner går till regionala högskolor. Det är också pengar som är öronmärkta. Var finns då pengar till dessa regioner för insatser i befintlig industri, i stålindustrin? Efter delegationens första möte har man nu spritt 750 miljoner till utvecklingsfonderna i dessa sju län. Det har man åstadkommit. Hur skall dessa pengar användas? Det är ju utvecklingsfonderna i resp. län som bestämmer det, det bestäms inte härifrån. Om de har en annan uppfattning än att man skall satsa på den befintliga stålindustrin kommer ju dessa pengar inte alls att gå till den industrin. Det är bättre att man får satsa pengarna på en utveckling av den inhemska stålindustrin. I dag importerar vi stål. Ändå är Sverige en stor stålproducent. Men våra produkter skall i allt större utsträckning gå på export. Sedan skall vi importera färdiga produkter. Om vi går den vägen kommer aldrig stålindustrin att överleva.

Herr talman! Jag tror inte att Bergslagsdelegationen är något Columbi ägg som löser alla problem, men jag tycker att den är till god hjälp. Jag tror att om vi skall lösa problemen på bruksorterna i Bergslagen räcker det inte med en Bergslagsdelegation och inte heller med ett Bruksinvest. Här gäller det att få alla att ställa upp, både befintlig industri och industri som inte finns i Bergslagen — vi skall försöka locka dit industrier också. Problemet är alltså inte så enkelt. Beträffande vad som gjorts: Dessa pengar tillkommer utöver de ordinarie insatserna, och det är värdefullt. Jag kan nämna att ett par vägprojekt i Värmland, som visserligen gäller små vägar, har kommit till i år tack vare att dessa Bergslagspengar kom till Dalarna. Det låter underligt, men så är det. Tack vare att vi har fått ut dessa miljoner får vi litet bättre vägar i Värmland. En av de vägarna går för resten mellan Hagfors och Filipstad.
Herr talman! Frågan är ändå: Hur skall man få befintliga industrier att satsa när man sagt ifrån sig styrredskapen? Det är ju vad man gör när man utarmar den svenska stålindustrin genom att släppa in de privata intressena. Eller har vi kommit så långt att vi har styrmöjligheter också över privat industri, som nu släpps in på järnoch stålsidan?

Herr talman! I det här ärendet har vi i vpk reserverat oss till förmån för en socialdemokratisk motion där man yrkar avslag på regeringens proposition om handel med ädelmetallarbeten. I propositionen föreslås att det statliga provningsoch stämpelsystemet för ädelmetaller skall avskaffas. Vpk stöder motionen, och jag har sammanlagt fem infallsvinklar i min kritik av propositionen. För det första är det nuvarande stämpeloch kontrollsystemet ett enkelt och välkänt system. Stämplingen och kontrollen ger en kvalitetsgaranti och en köptrygghet. Jag vill ha sagt att jag inte har minsta lust att stå upp till försvar för de förmögna människor som kan göra stora investeringar i ädelmetaller eller guldvaror t.ex. Hos den gruppen av människor och konsumenter finns det alltid tillgång till experter, om de nu inte själva är experter, vilket ganska många är. Avskaffar man det nuvarande systemet får man en oöverskådlig och smått obegriplig flora av frivilliga stämplar — det är helt klart. Man kommer aldrig riktigt att veta vad dessa stämplar står för, så som förslaget ser ut. Då öppnar man också vägen för frivillig stämpling av arbeten med guldhalter som är lägre än 18 karat, vilket inte förekommer nu. För det andra blir den oundvikliga följden att arbeten med låg ädelmetallhalt och hög nickelhalt sprids i större utsträckning än förut. Då handlar det om just den konsumentkategori som jag nämnde tidigare. Detta är en mycket väsentlig hälsofråga som knappast kommenteras i betänkandet. Om förslaget går igenom kommer det att leda till att nickel, som är ett besvärligt allergen, kommer att spridas. Genom att smycken medför kroppskontakt kommer frekvensen av nickelallergier uppenbart att öka. Att behålla nuvarande system betyder däremot att allmänheten lättare kan skydda sig mot lågvärdigare arbeten och mot risk för allergier. För det tredje betyder den nuvarande kontrollen en viss garanti för äktheten och konstnärligheten i ädelmetallarbeten. Genom den drar man en klar gräns mellan lågvärdigare och konstnärligt sämre produkter å ena sidan och kvalitet och konsthantverk å den andra. Jag vill anföra ett citat ur en branschtidskrift, där man i ett ledarinlägg har sagt bl.a. följande: ”Vilka är vinnarna och förlorarna? Det står utom allt tvivel, att vinnarna på omregleringen inte är konsumenten. Visserligen öppnas möjligheten att välja varor i olika finhalter, men valmöjligheten är nog i princip ointressant, eftersom konkurrenssituationen är sådan, att vi redan i dag säljer 18 k till både 14 k och 8 k priser. Konsumentens stora dilemma blir att kunna avgöra vilken finhalt den tilltänkta guldvaran egentligen håller. I dag, då vi fortfarande har ett kontrollstämplingsobligatorium, räcker det 27 november 1986 med att se om varan har ”kattass” eller ovalstämpel. När den nya lagen träder i kraft, måste våra kunder, som är sällanköpskunder, hålla rätt på minst sju finhaltstämplar i 18 k och sannolikt lika många i 14 k. Det är bara finhaltstämpeln som blir obligatorisk, medan antingen tillverkar-/- importstämpeln eller ”kattassen” kan bytas mot varandra. Ytterligare ett bekymmer för konsumenten är, att det i fortsättningen inte blir möjligt att avgöra vad som är svensk tillverkning och vad som är import.” ”Hur kan det komma sig, att ädelmetallvaror får särbehandling, när ursprungslandet exempelvis alltid ska nämnas på textilier?” Nåja, den jämförelsen haltar kanske, eftersom ursprungsland anges när det gäller textilier. Men att det är fråga om samma utarmning ser jag som en bättre och mer relevant parallell. Här handlar det nämligen om att sälja ut svensk kvalitet mot import av sämre och kanske t.o.m. farligare produkter. För det fjärde vill jag beröra regelförenklingssystemet. Regelförenklingsarbetet sker för det mesta under avbyråkratiseringens täckmantel. Men bakom detta system, som man inom regeringskansliet tydligen har blivit väldigt fixerad vid, ligger det betydligt större och djupare frågor, som vi sällan diskuterar här i kammaren. På område efter område förekommer det att man avreglerar därför att man vill harmonisera med framför allt Västeuropa och ansluta sig till EG-ländernas krav. Jag har sett exempel på det i trafikutskottet. Inom transportområdet är pressen hård från de starka krafterna i Västeuropa för att få Sverige att hänga med. Nu ser vi hur samma sak upprepas också på det område vi nu diskuterar. Inom ett annat förekommer s-märkningen, och det är ett område som är mycket viktigt och som vi har diskuterat alldeles för litet. Det är alltså här fråga om en proposition som skall ses också i ljuset av att man vill uppnå en anpassning till utländska förhållanden. Det må finnas andra skäl att undanröja eventuella handelshinder, men det finns ingen anledning för oss i Sverige att sänka kvalitets-, miljöeller hälsokrav på olika varuområden enbart för att vi skall anpassa oss till andra länders förhållanden. Vårt land bör tvärtom slå vakt om regler av det slag vi har. Vad som i dessa stycken byggts upp i landet vill i varje fall vpk för sin del inte sälja ut. Herr talman! Det finns inget skäl att i Sverige öka spridningen av lägre ädelmetallhalter i juvelerararbeten. Det finns inget skäl att visa likgiltighet och hänsynslöshet inför ökad förekomst av allergiframkallande metaller, medan man samtidigt åberopar en s.k. fri marknad. Det finns heller ingen anledning att ge konsumenterna en sämre garanti och försämrad köptrygghet. Det nuvarande systemet finansierar sig självt. Det är etablerat och välkänt av de flesta. Det är därför vpk vill behålla det. För det femte kommer förslaget i betänkandet och propositionen, om det bifalles, att öppna vägen för en skojarmarknad. Det kommer att ske på bekostnad av ökad förekomst av allergier hos kanske framför allt barn och unga kvinnor, som alltmer använder smycken i form av ringar, örhängen m.m. De hänvisas på grund av sin allergi till att använda smycken av ädelmetaller, men de kommer med det nya systemet inte att kunna vara säkra på att de därigenom undgår att så småningom drabbas av nickelallergi. En viktig fråga som inte har diskuterats är att den försämrade kontrollen också sker på bekostnad av statens provningsanstalt i Borås, min egen hembygd. Man har nämligen undan för undan gjort det svårare för statens provningsanstalt också i andra hänseenden. Nu beräknar man där att 25-30 arbetstillfällen kommer att försvinna så småningom, om det nya systemet införs. Statens provningsanstalt behöver vi ha kvar dels för att upprätthålla kvalitet, dels för att vi måste ha en kontrollinstitution som statens provningsanstalt inom landet för att kunna lita på att kvaliteten upprätthålls i våra egna varor.

Nerr talman! Proposition 1986/87:8 och näringsutskottets betänkande nr 8, som vi nu behandlar, gäller ett lagförslag som vi skall ta ställning till och som innebär att den nuvarande regleringen på ädelmetallområdet slopas. Lagen innebär bl.a. att den statliga kontrollstämplingen av ädelmetallvaror blir frivillig, att silverarbeten inte heller behöver ansvarsstämplas av tillverkare eller importör och att 14 karat — mot nu 18 — räcker som finhalt för guldarbeten. Lagförslaget har varit ute på en rätt omfattande remiss. Regeringen har — och det tycker utskottet är bra — tagit stor hänsyn till vad branschens representanter anfört mot det ursprungliga förslaget. Det gäller finhalten, där det tidigare förslaget hade en nedre gräns på 8 karat för guldarbeten. Det gäller också tiden för ikraftträdandet, som nu har framflyttats till den 1 juli 1988, så att branschen får bättre möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna. Frivillig kontrollstämpling av guldvaror kan även fortsättningsvis göras hos statens provningsanstalt. Eftersom endast en mycket liten del, ca 0,5 96 av priset på varan, utgör kostnad för kontrollstämpling förutsätter utskottsmajoriteten att denna kontrollstämpling kommer att göras även fortsättningsvis. Viola Claesson sade här att det kommer att bli mycket besvärligt med de olika och svårtolkade stämplarna. Jag vill då peka på att departementschefen framhåller i propositionen att ädelmetallarbeten av guld eller platina skall vara försedda med finhaltsoch namnstämpel från tillverkare eller importör och att namnstämpeln kan få ersättas med kontrollstämpel. Det borde vara ett starkt konsumentintresse att efterfråga en sådan kontrollstämpling, som ju kommer att bli ett konkurrensmedel mot de mindre seriösa företag som medvetet försöker lura eller vilseleda kunderna. I två motioner har man tagit upp problemet med att en sänkning av finhalten i guld skulle medföra ökade risker för nickelallergier. Utskottet menar också att sådana allergier är ett stort och växande problem men att det problemet måste lösas i ett större sammanhang. En utredning är nyligen tillsatt som skall ta reda på olika allergiframkallande ämnen, deras orsaker, på vilket sätt de kommer in i olika metaller osv.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

Herr talman! För säkerhets skull börjar jag med att yrka bifall till reservationen, vilket jag i min iver glömde förra gången jag var uppe i talarstolen. I min replik till Wivi-Anne Radesjö vill jag citera direkt ur utskottsbetänkandet. Därmed tror jag att det framgår litet klarare vad syftet egentligen är bakom propositionen. ”Emellertid kan det enligt utskottets mening ifrågasättas huruvida statliga bestämmelser om obligatorisk stämpling, som i första hand tar sikte på finhalten, utgör ett lämpligt instrument härför. Därtill kommer att nuvarande ordning för kontrollstämpling av importerade arbeten kan anses utgöra en form av handelshinder, vilket har påtalats bl.a. i det nordiska samarbetet.” — Jag tror inte att det är Norden som är den besvärande faktorn här. — ”Samma gäller för övrigt även bestämmelsen om finhalt av minst 18 karat för guldarbeten, eftersom denna gräns försvårar import från bl.a. grannländer som tillämpar lägre finhalt.” Det här säger precis vad det handlar om: en uppluckring av regelsystemet. Det är krafter från mycket mäktigare håll än vad som finns inom de nordiska länderna som ligger bakom. Så till frågan om allergier. I vanliga fall är det nästan alltid så när vi här i kammaren skall gå till beslut eller när man skall svara på en motion som ställer mer långtgående krav, att man hänvisar till utredningar som är på gång, som först måste komma till något utskott innan riksdagen kan gå till beslut. Men när det gäller allergifrågorna kan man tydligen gå till beslut i dag och först senare titta på vad denna utredning har kommit fram till. Här har man alltså börjat i helt galen ända. Varför skall man på regeringskansliet vara så otroligt tänd på en harmonisering till andra länder under sken av att det handlar om frihandel? Det gör mig väldigt misstänksam. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av Wivi-Anne Radesjö.
Herr talman! När det tillsatts en kommitté för att undersöka eller utreda någonting brukar vi inte så att säga gå i förväg och besluta. Det här arbetet skall dock göras rätt snabbt eftersom det skall vara klart redan under 1987. Konsumentverket har också påpekat att man anser det viktigt att användningen av nickel i bl.a. smycken kan bringas under kontroll, just med hänsyn till alla dessa, främst kvinnor, som i dag lider av nickelallergi. Verket har också påpekat att det även i dag, när vi har den gamla lagstiftningen, finns ett stort inslag av nickel i ädelmetallsmycken. Så länge vi inte har en lag som föreskriver att man också måste ha en kontroll av andelen nickel i smycken, som skulle anges med en stämpel av något slag, kommer vi inte ifrån detta problem. Men något sådant finns det inget förslag om. Konsumentverket kommer att bevaka denna fråga mycket noga. Det finns t.o.m. en särskild person avdelad på verket som har att bevaka den.
Herr talman! Det här var en märklig logik, eller snarare brist på logik, Wivi-Anne Radesjö. Först får jag medhåll när det gäller vilka beslut vi kan ta när utredningar eller kommittéarbeten är på gång. På den punkten fick jag helt rätt. Sedan tycks Wivi-Anne Radesjö argumentera som så, att eftersom det redan är så eländigt i fråga om nickelförekomst osv. för dem som är eller löper risk att bli allergiska, kan vi lika gärna späda på och göra läget ännu värre! Ett sådant resonemang kan vi inte acceptera. Då är det bättre att bibehålla de bestämmelser som finns i dag och avvakta kommitténs förslag för att sedan göra de nuvarande bestämmelserna bättre, i den riktning som vi föreslår.
Herr talman! Visst håller jag med Viola Claesson om problemet med nickelallergier, men vi kommer inte till rätta med nickelallergierna bara genom att inte låta förslaget från regeringen om att låta föremål med lägre halt av guld gälla som ädelmetall träda i kraft. Sedan kan jag upplysa Viola Claesson om att det i propositionen faktiskt också sägs att vi skall göra en utvärdering av den nya lagstiftningen. Den gäller kanske inte främst nickel, utan hur omfattande kontrollstämplingen av varorna kommer att bli. Utskottsmajoriteten menar att vi även fortsättningsvis kommer att få den största andelen av ädelmetallvaror kontrollstämplade genom den frivilliga stämplingen. Som jag sade kommer det alltså att göras en utvärdering efter fem år.

Herr talman! Svenska hantverkare har alltid värnat om en gedigen utbildning. Detta har i sin tur utgjort en garanti för kvalitet och ansvarskännande. Det gäller inte minst inom guldoch silversmedsyrkena. Näringslivet gynnas inte av en mängd bestämmelser och regleringar. Det måste fortlöpande ske en översyn, så att största möjliga förenkling kan uppnås. Handeln med ädelmetaller utgör inget undantag. Vi kan konstatera att branschen är mycket splittrad i den här frågan — egentligen är det två branscher. Guldsmedsmästarnas riksförbund lät göra en enkät när detta senast var aktuellt, dvs. för två år sedan. Den enkäten visade att 58 90 gärna ville ha kvar den obligatoriska stämplingen, medan 42 90 önskade övergå till en frivillig stämpling. Sten Svensson och jag har i vår motion pekat på vikten av att man även i fortsättningen skall kunna skilja på inhemsk kvalitet och import. Vi anser också att ansvarsstämpling av silver bör förekomma. Detta önskemål bör — som utskottet skriver — kunna tillgodoses genom branschens egna åtgärder. Det är angeläget att påpeka att ingenting hindrar att både namnstämpel och kontrollstämpel används. Vidare försvinner inte den s.k. kattfoten. Jag vill återge vad Stockholms stads hantverksförening säger: Ett avskaffande av den obligatoriska ädelmetallkontrollen borde innebära att konsumenten i större utsträckning intresserade sig för ansvarsstämpeln och därigenom mer uppskattade det konstnärliga och hantverksmässiga värdet i produkten. Genom vår motion har utskottets skrivning fått en sådan utformning att 27 november 1986 branschens företrädare torde ha stora möjligheter att få sina synpunkter beaktade vid utformningen av föreskrifterna om stämplar och märkning.

Om det är propositionen om handel med ädelmetallarbeten som är anledningen till denna stora penninginsats, frågar man sig onekligen om den är budgeterad. Om inte, varifrån tar man då detta ganska stora belopp?

Herr talman! Betänkandet om handeln med ädelmetallarbeten är ett led i den statliga avregleringen. Det pågår ett arbete för att göra de statliga reglerna enklare och klarare. Man vill också begränsa regelbeståndet. Det är inte nödvändigt att ha regler som är krångliga och besvärliga att handskas med, men det skall finnas starka skäl för att avreglera något som fungerar väl. Avskaffandet av ett regelsystem får inte bli ett självändamål. Den utredning som ligger till grund för förslaget har remissbehandlats. Vissa remissinstanser har tillstyrkt eller har inte något emot att förslaget genomförs, men det har också framförts direkt negativa synpunkter på ett genomförande av denna avreglering. Det är främst guldvarubranschen och de som arbetar inom denna som har framfört farhågor om negativa konsekvenser, som kan drabba såväl branschen som konsumenterna. Även utskottet har funnit att konsekvenserna av förslaget inte är fullt utredda, varken i promemorian eller i propositionen, och har därför anordnat utfrågningar av företrädare för branschen och berörda myndigheter, för att få frågan belyst. Dessa utfrågningar redovisas i utskottsbetänkandet. Det har inte framkommit några starka skäl för ett genomförande av en avreglering, snarare påvisas att branschen har svårigheter, att det finns en opinion i branschen för ett bibehållande av en lägsta finhalt av 18 karat samt att kontrollstämpeln har betydelse för konsumenternas del. Trots att nuvarande problem med otillbörlig marknadsföring kan komma att förvärras anser konsumentverket att det inte från konsumentsynpunkt finns skäl att bibehålla ett statligt kontrollsystem. Herr talman! Det är inte guld allt som glimmar. I dag kan tillverkas smycken som innehåller en ringa del ädelmetall, men det är omöjligt för konsumenterna att genom färgen avgöra vilken karathalt smycket innehåller. Kontrollstämplingen är en garanti för varans innehåll. Genom att den obligatoriska kontrollstämpeln tas bort, försvinner också den kvalitetsgaranti som är vedertagen bland konsumenterna — en kvalitetsgaranti som konsumenterna egentligen skulle vilja ha också på andra områden, t.ex. vid inköp av pälsar o.d. Konsumentsekreterare runt om i kommunerna kan vittna om de svårigheter som finns att tillvarata konsumentintressena. Nu föreslås att en namnoch finhaltsstämpling skall införas samt att branschen skall upprätthålla en frivillig kontrollverksamhet. Detta förutsät ter väl medvetna konsumenter, som vet vad de köper. Det är konsumenter som är vana att inhandla dessa varor eller konsumenter som kan ta del av den information som ges. Det finns emellertid konsumenter som inte får del av informationen eller som någon enstaka gång inhandlar ett dyrt smycke. Det är dessa som kommer att förlora när den obligatoriska kontrollstämplingen försvinner. Det billiga guldfyndet i Sverige kan bli dyrt, precis som många upplevt att inköp utomlands har blivit. Det är inte helt ointressant från konsumentsynpunkt att allergiriskerna ökar då finhalten sänks och en större andel icke-ädelmetall ingår i varan. Visserligen kommer man inte till rätta med alla allergiproblem på detta sätt — det behövs en hel rad åtgärder. Eftersom finhalten i dag är reglerad bör den vara kvar. En aspekt som inte har beaktats är sysselsättningsaspekten. Det skall finnas en möjlighet till frivillig kontrollstämpling, men den kommer troligen inte att användas i samma utsträckning som vid ett obligatorium. Därmed försvinner sysselsättningstillfällen vid statens provningsanstalt. Det föreligger också risk för att den inhemska produktionen utarmas, att det inte kommer att finnas hantverk eller industri på detta område i Sverige. Så har t.ex. skett i grannlandet Danmark, där den inhemska produktionen sjönk när finhalten sänktes. Importen är redan i dag betydande; i Sverige importerar vi tio gånger mer än vi exporterar. Något skäl för handeln finns alltså inte. Det finns också länder i Europa som har precis samma krav på finhalt som vi har i Sverige. Jag kan konstatera att staten inte vinner på en avreglering, eftersom den inte tillskjuter några medel till verksamheten. Branschen skulle inte få någon nämnvärd kostnadsminskning. En majoritet i branschen befarar i stället ytterligare svårigheter. De som arbetar inom branschen kanske skulle mista sina arbeten, och konsumenterna skulle få det svårare att bedöma en varas kvalitet. Jag måste ställa en fråga, Wivi-Anne Radesjö: Vem är det som vinner på en avreglering? Herr talman! Jag har svårt att förstå varför man skall ändra på ett system som fungerar utmärkt och har gjort det sedan 1752 — och som dessutom är ett kulturarv. Vi har i den socialdemokratiska motionen N101 pekat på de konsekvenser som en avreglering kan medföra. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen, och vi kommer därför att rösta med reservationen.

Herr talman! Det har varit många turer i denna fråga. Efter det att ett utredningsförslag lagts fram på 1960-talet beslöt riksdagen 1971 att systemet med obligatorisk kontrollstämpling skulle ersättas med ett frivilligsystem. Meningen var att lagen skulle träda i kraft den 1 juli 1973, men innan det hann ske väcktes en motion i riksdagen 1972, i vilken man föreslog att den obligatoriska kontrollstämplingen skulle behållas. Då var skälet att det hade stor betydelse för polisens brottsförebyggande arbete. Riksdagen anslöt sig till motionskravet och gav regeringen detta till känna. Lagen upphävdes 1974. Nu har det hela utretts på nytt, och regeringen har lagt fram föreliggande förslag. Birthe Sörestedt undrar vem som kommer att tjäna på det hela. Men det är ju en avreglering!

Både när det gäller tillverkning och import skall finhaltsoch namnstämplarna finnas.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att konsumenterna inte kommer att vinna på den föreslagna lagändringen. Det kommer att bli betydligt svårare än nu för konsumenterna att ta reda på vad smyckena innehåller. De kommer kanske att många gånger känna sig lurade. Skall de sedan i en tvist bevisa att något de köpt är felaktigt blir det betydligt svårare än nu. I dag vet man, när man köper en vara, vad den innehåller, eftersom den har en kontrollstämpel.